Herr talman! Jag skulle verkligen vilja rekommendera kammaren ett närmare studium av punkten 44 i detta utlåtande och den behandling som motion 1: 259 har fått i utskottet samt vad reservationen säger. Jag undrar om vi inte här faktiskt har ett exempel på en mycket stor nonchalans mot riksdagens vilja. I samband med tillkomsten av lagen angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda togs även statsbidragsfrågorna upp. Riksdagen uttalade då som sin mening att det fanns fog för att stimulera huvudmännen, dvs. landstingen, till att åstadkomma en utbyggnad av omsorgerna i enlighet med omsorgslagens intentioner genom en översyn av statsbidragsbestämmelserna beträffande personalkostnad. Vidare framhölls att en samordning med bestämmelserna för lärarlönebidragen till den vanliga skolan borde eftersträvas. Så har inte skett. Man har inte brytt sig om riksdagens uttalade vilja. Departementschefen har bara sagt att det tills vidare får förbli vid det gamla. Och nu följer utskottsmajoriteten snällt efter. I utskottsutlåtandet säger man att statens kostnader i och med den nya lagens ikraftträdande ökat från 20 till 35 miljoner kronor i form av statsbidrag. Men detta sammanhänger ju med att de nya uppgifter landstingen har ålagts beträffande <särskoleundervisningen krävt ett betydligt ökat antal lärare. Däremot innebär det inte att statsbidrag utgår till nya kategorier av den personal som landstingen behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter på detta område. Det syns mig fortfarande oefterrättligt att det i gällande författningar fastställts vilka lärarkategorier som skall finnas men att statsbidrag inte utgår för mer än en del av de föreskrivna lärartjänsterna. Låt mig här peka på den lärartjänst som kallas talpedagog. Det förhållandet att tjänsten inte är statsbidragsberättigad medför inte enbart att landstingen själva får svara för kostnaderna för sådana tjänster utan också att stora svårigheter uppstår för landstingen att anskaffa sådan personal i och med att tjänsterna icke är statligt reglerade. Alla vet ju att löneförhållanden väsentligt bidrar till möjligheterna att få fullt utbildad personal på detta område. Nuvarande utbildning bygger på speciallärarutbildning. Den som skaffar sig erforderlig kompetens som talpedagog får lönemässigt ingen kompensation härför. Och det är ju inte bara staten som får ökade utgifter i och med att den nya lagen har trätt i kraft. Flera landsting håller nu på med att organisera upp den centrala administrativa ledningen av verksamheten för att kunna handlägga alla de nya uppgifter som har ålagts landstingen. I Malmöhus län har man genom landstingsbeslut fastställt en personalstat för 1969 som innebär en total ökning av antalet tjänster från 8 till 20. Utöver de rent administrativa tjänsterna gäller detta också så högt kvalificerade och högt betalda tjänster som heltidsanställd överläkare, psykolog, vårdchef och särskild tjänst som särskolchef. För ingen av dessa tjänster utgår statsbidrag.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

Herr talman! Allteftersom nattens stunder skrider blir herr Blomquist mer och mer vältalig. Jag skall inte söka tävla med honom i den konsten utan skall mycket kort söka ge en bild av hur vi inom utskottet har sett det hela. I den reservation, i vilken det föreslås att riksdagen skall uttala sig för att en försöksverksamhet med undervisning för vuxna utvecklingsstörda snarast igångsättes, utvecklas ju tankar och idéer som jag tror att vi alla har sympatier för. Det är här fråga om att söka åstadkomma en försöksundervisning för att på bästa sätt skapa drägliga förhållanden för de människor det här gäller. Frågan kommer emellertid — vilket har meddelats utskottets samtliga ledamöter — att tas upp av handikapputredningen i dess betänkande under innevarande år.

Den nya lagen om omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda som trädde i kraft den 1 juli förra året har inneburit en väsentlig utbyggnad av undervisningen och en kraftig ökning av antalet lärare. Detta har också medfört att anslaget för nästa budgetår ökas från nuvarande 20 miljoner till 35 mil joner. Den nya lagen har således inneburit att den verksamhet som landstingen bedriver för de handikappade i det närmaste fördubblats på ett år.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

Herr talman! Jag vill mycket kort erinra om att medelsbehovet för De handikappades riksförbund för nästa budgetår angetts till 1 280500 kronor. Kungl. Maj:t föreslår en höjning med 50 000 kronor av nu utgående anslag, dvs. till 350 000 kronor. Vi som står för reservationen föreslår en ytterligare höjning till 400 000 kronor, alltså 50 000 kronor utöver Kungl. Maj:ts förslag.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

Herr talman! Som herr Jacobsson redan konstaterat har departementschefen räknat upp anslaget med 50 000 kronor i den nya budgeten. Utskottsmajoriteten har ansett att man vid detta tillfälle inte bör gå längre. Vi har godtagit departementschefens förslag, och jag ber att få yrka bifall till detta.

Herr talman! Jag ber att få säga några ord i en fråga där det inte gäller att höja ett anslag utan att sänka ett anslag. Emot detta har jag velat protestera. Som bekant har Nationalföreningen mot hjärtoch lungsjukdomar fått inemot en krona av televerkets inkomster av varje lyxtelegramblankett som verket sålt. Det får föreningen inte längre. Televerket fann att verket behövde den där kronan och drog därför in denna förmån. För att kompensera Nationalföreningen utgav man två olika slags blanketter, dels de vanliga och dels en med ett hjärta på. Den sistnämnda blanketten kostade 3 kronor 50 öre mot 2 kronor 50 öre för den vanliga lyxblanketten. Av den extra kronan fick Nationalföreningen nästan hela beloppet. Det visade sig redan från början att resultatet av försäljningen av den sär skilda blanketten blev dåligt. Folk tog inte blanketten med hjärtat — visste kanske inte om den. Nationalföreningen beslöt då att sätta till alla krafter för att propagera för blanketten, och televerket förklarade sig villigt att hjälpa till. Verket har väl också gjort det, i den mån som verkets uppmaningar har trängt fram till folket vid telefonerna och luckorna. Jag har själv skickat några hyllningstelegram under de tre månader som den nya ordningen har gällt, men jag har inte träffat någon som av sig själv har begärt de hjärtmärkta blanketterna. Det kan dock hända att så småningom något resultat visar sig. Nu har ju i den nya telefonkatalogen tagits in ett meddelande om den här möjligheten att ge hjälp. Resultatet har emellertid under de månader som hittills gått varit mycket dåligt. För januari fick televerket in 37 procent och för februari 34 procent av tidigare belopp. I början av året motionerade fru Hamrin-Thorell och jag om att förlusten av det anslag som televerket dragit in och inte tillräckligt kompenserat skulle ersättas genom ett statsanslag. Utskottet har avstyrkt vårt förslag, och jag skall inte polemisera i den frågan. Om man inte nu vill välja den vägen, finns en annan väg som vore mycket mera praktisk än den som televerket har använt, nämligen att priset på den vanliga lyxtelegramblanketten höjdes till 3 kronor 50 öre. I så fall finge vi bara en blankett, den hjärtmärkta kunde dras in. Det skulle inte behövas något val för telegramkunden och inga olika priser.

Jag anser nämligen att den verksamhet som National Om bidrag till vissa organisationer föreningen mot hjärtoch lungsjukdomar bedriver är av så stor betydelse att anslaget, om det inte höjs, i varje fall inte bör sänkas. Under de månader som gått har det visat sig att man ännu inte kommit upp ens i hälften av det belopp som tidigare influtit. Jag tror att resultatet kommer att bli dåligt även i fortsättningen. Jag riktar alltså en vädjan till dem som har makten i detta fall.

Herr talman! Herr Nyman har frågat om jag anser att belysningsförhållandena vid i synnerhet sociala institutioner för åldringar och synsvaga i allmänhet är tillfredsställande och, om så inte är förhållandet, vad jag avser att vidta för åtgärder. Omvårdnaden av åldringar och handikappade är en kommunal uppgift. Ansvaret för de kommunala ålderdomshemmen, som frågan främst torde avse, åvilar kommunernas socialnämnder. De statliga organen har att genom allmän tillsyn samt råd och anvisningar verka bl.a. för att lokalerna får en lämplig utformning och utrustning. Socialstyrelsen har uppmärksamheten riktad på det särskilda behovet av god belysning i lokaler för äldre personer. Styrelsen har i sina råd och anvisningar angående ålderdomshemmens verksamhet framhållit betydelsen av en god och lämplig belysning med hänsyn till att pensionärerna har nedsatt ljuskänslighet på grund av åldern. Socialstyrelsen har också sänt ut informationsmaterial i dessa frågor till de kommunala hemhjälpsnämnderna och därvid framhållit vikten av att hemsamariter och andra, som besöker åldringarna i deras hem, medverkar till att ordna belysningen på ett riktigt sätt. Enligt vad jag inhämtat har socialstyrelsen för avsikt att i anslutning till pågående undersökningar ytterligare aktualisera hithörande frågor.

Herr talman! Den undersökning som herr Nyman hänvisar till är utförd av en av socialstyrelsens länsläkare och ingår i det material som socialstyrelsen nu arbetar med. Styrelsen har också kontakt med det nya rationaliseringsinstitutet för sjukvården och socialvården, det s.k. SPRI, som gör en undersökning om belysningsförhållandena på sjukhus. Frågan om belysningsförhållandena på ålderdomshem och i vidare bemärkelse ägnas alltså uppmärksamhet, och vad speciellt gäller ålderdomshemmen skall man inte glömma bort att de inspektioner som sker regelbundet och som görs av socialvårdskonsulenterna och = länsläkarna också ger möjligheter att kontrollera ljusförhållandena. Som sagt, herr talman, denna fråga är under uppmärksamhet av socialstyrelsen, och åtgärder planeras.

Herr talman! Herr Berglund har frågat justitieministern vilka åtgärder denne ämnar vidtaga med anledning av det stora antalet avskrivna parkeringsförseelser. Frågan har överlämnats till chefen för kommunikationsdepartementet för besvarande och besvaras av mig i min egenskap av tf. kommunikationsminister. I frågan säger herr Berglund, att omkring 100 000 av de ca 300 000 parkeringsförseelserna i Stockholm under ett år har fått avskrivas på grund av att ansvaret för felparkeringen inte kunnat fastställas med nuvarande bestämmelser vilka bl.a. innebär att förare men ej ägare ansvarar för fordons felparkering. Inom kommunikationsdepartementet övervägs f.n. hur man skall komma till rätta med det problem som herr Berglund pekar på. Parkeringskommittén har för sin del enhälligt avfärdat tanken på att införa strikt straffrättsligt ägaransvar för parkeringsförseelser. Det är naturligt att herr Berglund som ledamot av kommittén delger kammaren skälen härför.

Herr talman! Jag vill först betona att detta är ett betydande problem, som den tillförordnade kommunikationsministern avfärdar synnerligen lättvindigt. År 1968 hade Stockholms stad 293 000 parkeringsförseelser. Det är inte 100 000 av dessa som slipper betala böter, utan det är 150 000, vilket man finner vid en närmare granskning av siffrorna. Våra parkeringsförfattningar har ju inte tillkommit för att göra det besvärligt för trafikanterna, utan de är till för att trafiken skall flyta. Det är ett allmänt intresse. Jo, att man håller på och tänker, och så hänvisar man till mig då det gäller att besvara den. När Thure Andersson och jag i parkeringskommittén 1964 sysslade med denna fråga var det ungefär 7 procent av parkeringsböterna som inte betalades, men nu är vi uppe i 50 procent, allt medan kommunikationsdepartementet håller på och tänker. Det är inte riktigt att avfärda ett så allvarligt ärende och lämna ett snorkigt svar på min enkla fråga. Jag ber om ursäkt att jag har stört kommunikationsdepartementet i dess sömn i den här frågan. Kan inte jag väcka departementet, så bör finansministern kunna göra det. 293 000 parkeringsförseelser om året gör 14 miljoner kronor i böter. Av dessa kommer således 7 miljoner kronor inte in. Skulle inte kommunikationsdepartementet med sin juridiska expertis kunna samla sig till en lagstiftning om äganderättsansvar för att komma till rätta med förhållandena? Man behöver inte tänka så mycket för att komma fram till den slutsatsen.
Herr talman! Jag får väl tacka herr Berglund för hans svar på min enkla fråga! Jag vill försäkra herr Berglund att jag med svaret ingalunda ville ge en föreställning om att detta är en fråga som man kan avfärda lättvindigt. Jag ville tvärtom framhålla att kommunikationsministern tillsatt en statlig utredning som skulle försöka lägga fram förslag bl.a. om hur vi skall kunna komma till rätta med detta problem. Kommittén har av naturliga skäl, just därför att det är en komplicerad fråga, inte kunnat komma med något enkelt förslag till lösning. Därför måste kommunikationsdepartementet genom en fortsatt utredning försöka nå en lösning. Jag håller emellertid helt och hållet med herr Berglund om att detta är en viktig fråga.

Herr talman! Jag konstaterar att den tillförordnade :kommunikationsministern nu ser litet allvarligare på problemet än då han bad mig komma med en lösning. Jag har dock serverat en sådan. Skulle ni inte kunna sätta den i verket omedelbart? 7 miljoner kronor om året är ju ändå en stor summa pengar. Rent praktiskt är det heller inte betydelselöst att dessa pengar betalas med tanke på lagens efterlevnad. Finns det lagbestämmelser så skall de också följas. Jag hoppas på ett snabbt resultat, och att man inom kommunikationsdepartementet med hjälp av denna min enkla fråga har tänkt färdigt.

Herr talman! Herr Skårman har frågat statsministern om inte han, med hänsyn till att riksdagen redan avvisat Vindelälvens utbyggnad men regeringen fortfarande synes tveka, vill medverka till att frågan underställs rådgivande folkomröstning. Frågan har Ööverlämnats till mig för besvarande. Frågan om utbyggnad av Vindelälven är enligt regeringens bedömning inte av den karaktär att den är lämpad för en folkomröstning.

Herr talman! Jag ber att till statsrådet Wickman få framföra mitt tack för svaret. Jag vill medge att frågan från min sida var ställd i något provokatorisk avsikt. Som jag framhållit i min fråga har ju riksdagen redan avvisat en utbyggnad av Vindelälven, men regeringen synes tveka. Det är i dag jämnt 11 månader sedan Norrbygdens vattendomstol överlämnade ärendet till regeringens avgörande. Jag kan inte finna att frågan, sedan den överlämnats av vattendomstolen, är av teknisk natur utan menar att den är en allmän bedömningsfråga. Har vi verkligen inte råd att bevara detta stycke orörd svensk vildmark och kulturbygd? Det är detta frågan gäller: För de närmast berörda är väntan på avgörandet en prövosam tid. Jag minns från ett annat fall, som gällde om fiskeläget Knäbäck i Skåne skulle införlivas med Ravlunda skjutfält och jämnas med marken, hur oroligt det var för invånarna, fiskarbefolkningen i Knäbäck, innan avgörandet skedde. Man blev av med sitt fiskeläge, men det var i alla fall en lättnad att få visshet. Från denna synpunkt är det mycket viktigt att ett avgörande om Vindelälvens utbyggnad sker snabbt. Jag kan emellertid inte förstå varför frågan inte skulle vara av sådan karaktär att den är lämpad för folkomröstning. Den berör ytterst hela svenska folket, som får ta följderna, antingen de skulle innebära förslösande av ett stycke orörd svensk kulturbygd eller de kostnader som självklart måste följa av områdets och älvens bevarande. Det är säkerligen lätt för en var att där svara ja eller nej.
Herr talman! Om innebörden av herr Skårmans provokation är att försöka provocera mig till en allmän debatt om Vindelälvens utbyggnad så kommer han inte att ha framgång. Men jag begärde inte ordet bara för att säga det utan för att korrigera herr Skårman på ett par punkter. Herr Skårman sade att riksdagen redan har avvisat Vindelälvens utbyggnad. Det är inte så vi har tolkat riksdagens uttalande i fjol. Riksdagen sade uttryckligen att på grundval av det då föreliggande materialet talade övervägande skäl för att man icke skulle utbygga Vindelälven. Sedan dess har det hänt en del. Herr Skårman låtsas som om ingenting hade hänt, sedan riksdagen behandlade frågan, men låt mig då vara påminna om att Norrbygdens vattendomstol den 26 april 1968 inkom med sitt utlåtande i anledning av vattenfallsverkets ansökan om reglering av Gautojaure. Remissyttrandena över vattendomstolens utlåtande ingavs till Kungl. Maj:t den 10 oktober 1968, och vattenfallsverket inkom med sina slutpåminnelser till Kungl. Maj:t den 29 november 1968. Sedan dess har frågan varit föremål för beredning i vederbörande departement — departement då självfallet använt i pluralis, eftersom detta är en fråga som angår flera departement. Som jag hade tillfälle att säga för en stund sedan i andra kammaren är det självklart i hög grad ett intresse för regeringen att så snart som möjligt klargöra sin ställning i denna fråga. Givetvis kommer vi att göra detta bl.a. av det skäl som herr Skårman nämnde, att det är viktigt för de närmast berörda att få klarhet i hur regeringen ser på frågan. När jag sade att frågan enligt regeringens bedömande inte är lämplig för en folkomröstning beror det på att enligt mitt sätt att se är detta verkligen ett mycket komplicerat problem. Det är icke en enkel jaoch nej-fråga, som herr Skårman vill göra den till. Den är komplicerad därför att den berör svåra kraftekonomiska avväganden. Den berör sysselsättningsfrågorna i regionen på ett mycket påtagligt sätt och den berör viktiga miljövårdsintressen ävensom forskningsintressen. Dessutom blir — vilket vi inte skall glömma — ett beslut i Vindelälvsfrågan i hög grad prejudicerande för den fortsatta vattenkraftsutbyggnaden i hela Norrland. På de skälen vidhåller jag att frågan är just av den typ som visar det berättigade i att vi i det här landet arbetar med en representativ demokrati. Det vore naturligtvis synnerligen enkelt för regeringen att slippa ta ställning i frågan genom att bara hänskjuta den till folkomröstning. Det vore kanske bekvämt för en del ledamöter i riksdagen också. Men enligt mitt sätt att se vore det att smita från ansvaret. Vi kommer att pröva frågan och vi kommer att redovisa vårt ställningstagande. Det blir också varje riksdagsledamots sak att pröva frågan och ta ståndpunkt i den och självfallet försvara den ståndpunkten inför sina valmän.

Herr talman! Jag uttryckte mig kanske något oförsiktigt när jag använde ordet provokatorisk. Jag ville inte provocera fram en teknisk diskussion här — vi har ju talat rätt mycket om Vindelälven tidigare, och jag är väl inte kompetent att föra en sådan diskussion heller — utan jag avsåg att provocera fram ett ställningstagande från regeringens sida så att man får klart hur det skall bli. Att överlämna frågan till en folkomröstning skulle väl inte, som statsrådet sade, vara att smita ifrån den. Då fick svenska folket — det demokratiskt styrelsesättet vilar ju ytterst på folkets avgörande — ta ställning till frågan: ja eller nej. Därefter finge väl både regering och riksdag rätta sig i så fall, även om vi endast har rådgivande folkomröstning i vårt land. Jag skall inte låta mig provoceras av statsrådet Wickman att gå in på en närmare diskussion, av skäl som jag tidigare anfört, men jag vädjar till regeringen att i varje fall — hur än avgörandet kommer att bli — att inte dröja alltför länge med ett ställningstagande. Jag känner för dem som går där uppe och är oroliga för hur det skall bli.

Herr talman! Herr Andreasson har i en interpellation frågat, om jag är beredd att förorda sådana ändringar i lagstiftningen om sällskapsresor eller tillämpningen av densamma att betryggande skydd även ges deltagare i sällskapsresa till utomnordiskt land, som påbörjats men inte slutförts vid inträffad resebyråkrasch. Den 13 mars i år besvarade jag i andra kammaren en interpellation av samma innehåll som den herr Andreasson framställt. Jag anförde härvid sammanfattningsvis följande. Lagen om ställande av säkerhet vid sällskapsresa till utlandet trädde i kraft den 1 juli 1967. Syftet med lagen är att skydda resenärer vid s.k. reseskandaler. Avsikten är att ge resenärerna ett socialt betingat minimiskydd men inte att garantera, att reseföretagen uppfyller alla sina kontraktsenliga åtaganden. Reglerna om ianspråktagande av säkerhet är utformade från dessa utgångspunkter. Tanken är att, om en reseskandal inträffar utomlands, erforderliga medel snabbt skall kunna ställas till förfogande genom garantisystemet, så att resenärerna inte blir nödlidande. Återfärden avses företas snarast möjligt med lämpligt färdmedel. Garantimedlen är inte avsedda att ge resenärerna möjlighet att stanna på platsen under den tid som ställts i utsikt vid reseavtalets ingående. En resenär kan naturligtvis förorsakas olägenheter som han inte får ersättning för enligt reglerna om ianspråktagande av säkerheten. Han är då hänvisad till att söka nå frivillig uppgörelse med researrangören eller, om detta misslyckas, anlita den vanliga domstolsvägen. I detta sammanhang kan framhållas att den allmänna reklamationsnämnden har en särskild avdelning för sällskapsresor. Om researrangören gått i konkurs, är det dock naturligtvis osannolikt att resenären kan få gottgörelse på någon av dessa vägar. Resenärens val av researrangemang sker alltså fortfarande i viss utsträckning på egen risk. Den som förbereder en resa måste beakta detta när han bedömer vilken researrangör han skall anlita. I viss mån är han således i samma situation som normalt föreligger för den konsument som vill tillhandla sig en vara eller tjänst. Sällskapsreselagens giltighetstid är begränsad till fem år och skall omprövas, sedan. man haft tillfälle att studera verkningarna. Erfarenheterna av lagen under den begränsade tid den varit i kraft måste betecknas som goda. I allt väsentligt har det uppställda målet nåtts. Det kan utan tvekan slås fast att den nya lagen hindrat uppkomsten av verkliga reseskandaler och därmed lämnat de resande ett effektivt skydd. Det är självfallet inte uteslutet att lagstiftningen om sällskapsresor kan förbättras ytterligare. Emellertid måste frågan om lagstiftningens utformning prövas på nytt inom en ganska nära framtid, i varje fall inte senare än att något förslag till lag kan föreläggas riksdagen, innan den nuvarande lagen upphör att gälla. Prövningen får då ske mot bakgrunden av samtliga erfarenheter som gjorts vid tillämpningen av de nuvarande reglerna. Om man då skulle finna att den nu gällande lagstiftningen i huvudsak skall behållas, bör bl.a. övervägas om säkerheten skall få tas i anspråk också för andra ändamål än som nu är möjligt. Detta var innehållet i mitt interpellationssvar i andra kammaren. Jag har ingenting att tillägga till detta svar.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsminister Lange för svaret på min interpellation. Såsom jag redan framhållit i interpellationen, anser jag i likhet med statsrådet att 1967 års lag om ställande av säkerhet vid sällskapsresa till utlandet varit av värde under den tid lagen hittills tillämpats. Den nya lagen har medfört att antalet verkliga reseskandaler begränsats. Men bristen i lagen är, som jag ser det, att lagen inte ger skydd för resenärer som påbörjat en sällskapsresa och får sin utlandsvistelse avkortad genom resebyråns fallissemang. Om det dessutom gäller sjuka och gamla människor som genom stora uppoffringar fått möjligheter att företaga en sådan resa till ett varmt och hälsogivande klimat, är detta så mycket mer beklagligt. I det fall som jag relaterade i min interpellation och som är orsaken till densamma råkade ett 70-tal gamla och sjuka människor från mitt län ut för en sådan händelse. De hade beställt resorna hos ett ganska stort resebyråföretag, som gick omkull, och i stället för 22 dagars vistelse på Kanarieöarna, för vilket de betalat resebyrån, fick de hals över huvud ge sig hem redan efter en veckas vistelse där. De fick bara några timmar på sig att göra sig i ordning för hemresan. Det gällde dock här ett 20-tal svårt handikappade, av vilka flertalet var rullstolsbundna, och 22 var reumatiker och några astmasjuka. Deras vistelse i utlandet blev sålunda starkt förkortad. Sammanlagt förlorade denna resegrupp 120 semesteroch rekreationsveckor, och det beklagliga är att reselagen inte gäller i en sådan situation. Handelsminister Lange medger i sitt svar, att det självfallet inte är uteslutet att lagstiftningen om sällskapsresor kan förbättras ytterligare. Får jag ta detta som ett medgivande att handelsministern delar min uppfattning att lagens tillämpningsmöjligheter i det av mig relaterade fallet inte är tillfredsställande? Såsom det sägs i interpellationssvaret, är garantimedlen inte avsedda att ge resenärerna möjlighet att stanna på platsen under den tid som avtalats med resebyrån. Detta är mycket beklagligt, framför allt när det gäller s.k. hälsoresor, som börjar bli allt vanligare. En resenär kan i fråga om resa, som påbörjats men inte avslutats, få kompensation endast för uppehälle i utlandet och för återresan men däremot inte någon kompensation för förkortad utlandsvistelse. Återfärden avses företagas snarast möjligt med lämpligt färdmedel. Detta reducerar ju starkt lagens värde. Många människor deltar numera i sällskapsresor av lång varaktighet, och de avgifter som resenärerna betalar i förskott kan vara av betydande storlek. I det av mig relaterade fallet från Skåne gäller det sjukpensionärer som utnyttjat en stor del av sina ekonomiska tillgångar för denna resa. De hade genom uppoffringar, kanske under lång tid, sparat ihop erforderliga pengar för att kunna vistas en tid i hälsobringande klimat. Dessutom hade pengar skänkts för ändamålet av olika välgörenhetsorganisationer i bygderna och av vissa kommuner. Dessa resenärer åkte till Kanarieöarna med stora förhoppningar om en längre tids vistelse där, och så helt plötsligt efter bara några dagars vistelse kom uppbrottet snabbt och brutalt. Man kan lätt föreställa sig hur dessa människor känner det. Jag tycker att det av mig relaterade exemplet drastiskt belyser svagheten i nuvarande lag. Vistelsen i utlandet blev alltså starkt förkortad, men resebyrålagen gäller inte i en sådan situation. Resenärerna har förgäves vänt sig till kommerskollegiums resegarantinämnd, men någon ersättning har inte kunnat lämnas därifrån. Som handelsministern säger i sitt svar är det naturligtvis osannolikt att resenärerna i ett fall där resebyråföretaget gått i konkurs kan få gottgörelse genom överenskommelse med företaget eller domstolsvägen. I det aktuella fallet tycks det sålunda vara helt omöjligt att få någon som helst gottgörelse. Många har fått intrycket satt resebyrålagen ger trygghet, och då känns det extra bittert, när de finner att så inte är förhållandet. Vi kan alltså konstatera att lagen är ofullständig. Det inträffar väl inte så många fall varje år av det slag som jag har nämnt i min interpellation, men antalet är tillräckligt stort för att vi enligt min mening måste pröva alla möjligheter att förbättra tryggheten. Fallet med de 70 sjuka och handikappade från Skåne, som jag relaterat i min interpellation, har också givit eko i pressen. Tillåt mig att här peka på en ledare i nr 10 av veckotidningen Vi, där man skriver blaa.

Det framgår dock där av uttalanden av framträdande ledamöter i resegarantinämnden att man är medveten om de brister som lagen har och att nämnden har vissa funderingar om en fram ställning till handelsdepartementet med förslag till kompletteringar av lagen. Också andra uttalanden i tidningen går i samma riktning. Tyvärr måste jag av svaret konstatera att handelsministern inte är beredd att nu vidtaga någon ändring av lagen eller att ge sådana tillämpningsföreskrifter för densamma att nuvarande lag ger betryggande skydd även för deltagare i sällskapsresa som påbörjats men inte slutförts. Han nöjer sig med att konstatera att lagen i sin helhet framdeles måste omprövas, eftersom den har begränsad gilitighetstid, vilken utgår år 1972. Denna prövning skall, sägs det i svaret, göras inom »en ganska nära framtid», i varje fall inte senare än att något förslag till lag kan föreläggas riksdagen innan den nuvarande lagen upphör att gälla. Jag vill gärna hoppas att uttrycket »en ganska nära framtid» inte innebär att handelsministern väntar med omprövningen i tre år. Jag vill vädja till handelsministern att verkligen låta omprövningen ske »inom en ganska nära framtid». Många enskilda människor kan i annat fall under dessa år drabbas av besvikelser och ekonomiska förluster.
Herr talman! Utan att vilja gå in på det enskilda fallet beklagar jag om denna grupp av resenärer har kommit i det svåra läge som herr Andreasson säger. Jag känner inte fallet närmare själv, och det är inte det vi skall diskutera här. Det är, som herr Andreasson inte har förstått att döma av hans inlägg nu i debatten, inte lagens syfte att ge annat än minimiskydd. Enligt detta syfte har lagen varit fullkomligt tillräcklig och lett till gynnsamma resultat. De som hjälpte dessa handikappade människor att anordna resan borde ha upplyst om att lagen endast ger minimiskydd. Dessa människor borde också ha varit försiktiga vid val av resebyrå. Det är den första slutsats jag vill dra. Den andra är att jag inte riktigt har klart för mig vad herr Andreasson verkligen önskar. Menar han att garantin skall ge fullt skydd så att varje utfästelse till resenärerna av en resebyrå skall uppfyllas? Är det hans avsikt?

Det fanns de som röstade emot garantisystemet. De var inte så få. För att inget missförstånd skall uppstå vill jag säga att jag önskar vara helt obunden både beträffande frågan om erfarenheterna verkligen talar för ett ändrat och utvidgat skydd — det kan vi inte veta någonting om i dag — och beträffande frågan när en ändring av lagen kan visa sig lämplig.

Herr talman! Statsrådet Lange frågar mig vad jag avser med interpellationen. Det framgår klart att jag först och främst önskar ett skydd för dem som påbörjat en resa men måste avbryta densamma. Ett fullständigt skydd för alla omständigheter, således även kvalitet osv., vore förstås önskvärt, men det är kanske att gå väl långt. I samma nummer av tidningen Vi säger civilekonom Lillemor Erlander från LO: »Jag ser det som självklart, att lagen bör förstärkas. Det finns oklarheter, som troligen var rätt svåra att bedöma då lagen skrevs. Ett exempel är att resenärer också bör garanteras ersättning för en indragen vistelse på en plats, och inte enbart garanteras återresa.» Det är samma uppfattning som jag har fört fram i debatten. Det är riktigt som handelsminister Lange säger att valet av resebyrå har en viss betydelse. Detta vill jag inte förringa. Men det är inte lätt för den en skilde att bedöma huruvida en resebyrå kan gå i land med uppgiften. Också stora och kända resebyråer i vårt land har haft svårigheter. Jag vill erinra om att för något år sedan en av våra större banker gick emellan och räddade en resebyrå. Jag vet mycket väl att en ändring av lagen inte hjälper de människor i Göingebygden som råkade illa ut, men de har bett mig att föra fram den här saken så att inte andra människor också råkar i samma situation.
Herr talman! Jag tycker att herr Andreasson innan han framför sådana budskap själv skall försöka bedöma konsekvenserna av de förslag som han talar för. Det är en rimlig begäran. För att det nuvarande minimiskyddet skall gälla och för att det skall kunna finansieras uttas en garantiavgift på i allmänhet minst 200 000 kronor. Det beror sedan på resebyråverksamhetens omfattning hur mycket som därutöver skall krävas som garanti. I undantagsfall har uttagits ett lägre belopp. Det skydd som herr Andreasson syns tala för skulle kräva belopp av en helt annan storleksordning. Jag kan upplysa herr Andreasson om — han kan få bekräftelse på att min upplysning är riktig genom att gå till riksdagsprotokollen — att det när lagen diskuterades i riksdagen fanns en betydande oro för att redan det av mig föreslagna och nu gällande minimibeloppet var satt alldeles för högt. Man får överväga, herr Andreasson, huruvida det är rimligt att verkligen kräva av en resebyrå så betydande belopp som jag föreställer mig att det skulle bli fråga om ifall syftet med skyddet skulle vara det som herr Andreasson här talar för.
Herr talman! Jag har inte någon direkt anledning att lägga mig i den här debatten, men skulle ändå vilja säga några ord. Statsrådet Lange erinrade om att det rådde tveksamhet beträffande resebyrålagen när den tillkom. Jag kan stryka under detta. Jag hörde själv till de tveksamma, och jag tror att även statsrådet var litet tveksam. Jag ansåg då att det inte var så nödvändigt med en lagstiftning på detta område. Den skulle enligt mitt förmenande komma att verka så, att resorna blev dyrare vilket inte skulle vara särskilt lyckat. Interpellanten sade att resebyrålagen har lett till att antalet skandalresor kanske inte har blivit så stort som det eljest skulle ha blivit. Jag tror emellertid att härvidlag också en annan omständighet har spelat in. Konkurrensen mellan reseföretagen har blivit så hård, att åtskilliga av de tvivelaktiga företagen har försvunnit under årens lopp. Det finns företag som sköter resorna bra, och det finns företag som sköter dem mindre bra. Jag tycker inte det skulle vara så svårt för den enskilde eller för en grupp som skall ut och resa att skaffa sig kännedom om förhållandena. Jag har ingenting att erinra mot vad statsrådet Lange har anfört. Jag delar helt hans synpunkter. även jag vill beklaga att den grupp av handikappade, som herr Andreasson talade om, råkade så illa ut. Det är inte möjligt att skapa fullständiga garantier genom en lagstiftning på området för att alla som följer med sällskapsresor skall vara nöjda och belåtna när de kommer hem. Något litet missöde torde det vara svårt att undvika på detta område liksom på alla andra. Jag har själv försökt följa den här reseverksamheten en smula, och jag får nog säga att det viktigaste är att de som tänker ge sig ut på en resa ser upp vid valet av resebyrå.

Herr talman! Kammaren skall nu remittera ett antal propositioner till utskott. Med herr talmannens tillåtelse vill jag göra några generella kommentarer om regeringens sätt att sköta — eller snarare missköta — avlämnandet av propositioner till riksdagen i år. Regeringen slår nämligen detta år alla rekord då det gäller försening vid avlämnandet av propositioner. Detta har kammarens ledamöter redan fått erfara på visst sätt. Vi kan i den preliminära ärendeplan som delats ut se att det i en del fall inte varit möjligt att verkligen precisera när respektive ärende kommer att läggas på kammarens bord. Detta beror på att man inte vet när propositionerna kommer att läggas fram och alltså inte heller när ut skotten kommer att kunna leverera sina utlåtanden. Regeringens oförmåga att planera sitt eget arbete förrycker riksdagsledamöternas arbete. Det blir en orimlig arbetsbelastning just i samband med sjuttiodagarsgränsen för avlämnandet av budgetpropositioner. Men det är också på det sättet att riksdagens egen planering förrycks med anledning av regeringens sätt att sköta sitt arbete. Vi kommer återigen att få uppleva en månad maj då vi kommer att få ärendena i en sådan takt att det blir verkligt svårt att behandla dem på ett riktigt sätt. Tyvärr kommer väl då, som vanligt, kritiken att riktas mot riksdagen. Det kommer att heta att riksdagen inte kan sköta sin planering, och att därför en hel del av nätterna måste användas för att diskutera för det svenska folket mycket viktiga frågor. Men det är icke i huvudsak ett fel av riksdagen, utan det är ett fel av regeringen. Kritiken har riktats mot regeringen åtskilliga gånger. Själv har jag gjort det under många år. Statsministern sade i ett interpellationssvar den 10 maj 1966 att det givetvis skulle bli bättre. Själv diskuterade jag för två år sedan denna fråga med statsrådet Geijer, som har ansvaret för förbindelserna med riksdagen. Herr Geijer sade att man skulle försöka få en förbättring till stånd. De flesta av oss trodde nog att 1963 års departmentsreform skulle medföra en förbättring och att riksdagen därefter skuile få materialet tidigare från regeringen. Men resultatet är verkligen inte uppmuntrande. Man kan visa utvecklingen på olika sätt. Vid talmanskonferensens sammanträde i tidsdags förelåg ett diagram, som jag ber att få visa på vår interna TV. Denna kurva visar det procentuella antal propositioner som avlämnats under åren 1959 till 1968 vid sjuttiodagarsgränsen. Strecket går ned för 1969. Det visar vid sjuttiodagarsgränsen avlämnade antalet propositioner i procent av dem som enligt regeringens egen bedömning skall avlämnas. Under åren 1959 till och med 1966 kunde man i regel räkna med att ungefär 55 procent — eller någon gång 60 procent — av propositionerna hade avlämnats vid sjuttiodagarsgränsen. Det finns också en nittiodagarsgräns, men den är av mindre intresse i sammanhanget, eftersom detta är en redovisning avseende samtliga avlämnade propositioner. När jag 1967 förde debatten med statsrådet Geijer — det näst sista stora jacket i diagrammet — var siffran mycket låg. Vi hade vid den tidpunkten endast fått 40 procent av de propositioner som avlämnades till vårriksdagen 1967. Jag vet inte om herr Geijers löfte att det skulle bli bättre var det som gjorde att kurvan gick upp förra året. Då var vi uppe i mellan 63 och 64 procent vid utgången av de 70 dagarna, men i år var vi vid samma tid nere i 36 procent av antalet propositioner som enligt regeringens uppgift skall komma att framläggas för riksdagen. Endast drygt en tredjedel av de utlovade propositionerna hade alltså avlämnats efter 70 dagar. Vi har nu alltså nått ett bottenrekord för denna tioårsperiod. Det är alltid trevligt när världens bästa regering slår sina egna rekord men i detta fall är det ett baklängesrekord, och det är ju ganska anmärkningsvärt. Regeringen har verkligen överträffat sig själv det här året, när det gäller dåliga prestationer. Det gäller här inte bara tomma siffror, det ligger en bister verklighet bakom, det vet vi som har att arbeta med dessa regeringsförslag. Vi måste diskutera dem med tanke på de eventuella motioner som bör väckas. Det gäller i stor utsträckning oppositionens talesmän, men även från regeringens sida kommer ofta motioner. Vidare bör arbetet i utskotten kunna planeras så att det inte uppstår en orimlig anhopning. Vid talmanskonferensens sammanträde i tisdags redovisades att utskottsarbetet i år har gått ovanligt bra. Utskotten har i stort sett klarat av vad man haft sig förelagt. Det beror på att man drivit utskottsarbetet ganska hårt — i en del fall mycket hårt — men det beror också i någon mån på att man inte fått materialet från regeringen. Förutsättningen för att vi skall ha en demokrati är ju inte bara att det kommer förslag från regeringen. Det måste vara folkrepresentationens skyldighet, och även regeringspartiets, att verkligen behandla frågorna. Den anhopning som nu äger rum under några veckor och som leder till att motionstiden för en rad propositioner kommer att gå ut första dagen efter påsk eller ytterligare några dagar senare — den är ett exempel på hur liten tid riksdagen får till sitt förfogande. Man kan inte kalla detta för samvetsgrant utfört arbete. Jag kan inte tänka mig att det kan råda några delade meningar på denna punkt. Man har i alla de debatter jag deltagit i — oavsett vilket statsråd som svarat — från regeringssidan alltid instämt och sagt: Det är klart att riksdagen måste få ordentligt med tid. Min fråga i dagens situation, då vi nått bottenrekordet i nämnda avseende är: Kan regeringen alltså inte klara av den här uppgiften? Det är tydligen så att man, trots den väldiga ökningen av antalet tjänstemän i kanslihuset under den senaste femårsperioden, inte har möjlighet att få fram material. är alltså detta någon form av bankruttförklaring? Kommer man nu att från regeringens sida åter få höra utatlandet: Det är naturligtvis beklagligt, vi skall försöka att bättra oss. Detta yttrande har vi hört ett antal gånger. Herr talman! Jag anser inte att det är något svar alls.

Herr talman! Jag skall också i princip instämma i vad herr Dahlén yttrade. Jag vill desutom behandla frågan i direkt anslutning till den proposition som är aktuell under denna punkt. Det gäller propositionen om forskarutbildning och forskarkarriär. Denna proposition lämnades till första kammarens kansli i fredags mellan kl. 13 och 14, för att vara alldeles exakt kl. 13.45. Det förefaller som om man ungefär samtidigt i utbildningsdepartementet hade haft en presskonferens ty vi kunde på lördagen läsa i tidningarna det mesta om innehållet i nämnda proposition. Men det förefaller också som om tidningarna haft tillgång till inte bara en pressrelease utan hela propositionen. Man kan dra den slutsatsen av de ledarkommentarer som förekom under söndagen och måndagen. Här i kammaren fick vi propositionen utdelad i går kl. 16.35. Den kom sålunda inte riksdagen till handa i riksdagsordningens bemärkelse förrän i går, även om den lämnades i fredags. Det tog fem dygn innan vi här i riksdagen kunde få del av det underlag som allmänt diskuterades bland intresserade människor på stan. Detta är verkligen inte tillfredsställande, och det finns anledning att reagera mycket bestämt mot ett förfaringssätt som innebär att det går flera dagar innan vi här i riksdagen får del av det arbetsmaterial som egentligen är avsett för riksdagens ledamöter. Det förhållandet att utbildningsministern kanske vill hålla sig väl med nyhetsmedia och furnera dem så snabbt som möjligt med material är naturligtvis inte på något sätt en ursäkt för att man åsidosätter riksdagens intressen. Det är lätt att med en sådan teknik dra ett löjets skimmer över riksdagen som en okunnig och eftersläpande institution. För egen del råkade jag tillsammans med några kolleger i riksdagen ut för den kalamiteten att på grundval av uppgiften i tidningarna att propositionen var färdig bjuda in några gäster som var sakkunniga i ärendet till en överläggning i går. Vi hade räknat med att vi skulle ha kunnat sätta oss in i frågorna så att vi skulle ha kunnat göra en hygglig föredragning. När vi började sammanträdet hade vi inte lyckats driva upp ett enda exemplar av propositionen. Dess bättre hade utbildningsdepartementet varit mera generöst mot våra gäster än vad det hade varit mot riksdagen. Våra gäster medförde nämligen propositionen, och vi klarade upp saken så att gästerna drog propositionen för oss. Efter en halv timme kom det ett vänligt ilbud från kammarens kansli och lämnade herr Wallmark och mig ett exemplar var av propositionen, men de närvarande andrakammarledamöterna fick vara utan. Jag skall inte dra några slutsatser av detta och inte kommentera det mera, ty jag är fullt övertygad om att kammarens ledamöter själva kan anlägga synpunkter på den situationen. Den kritik som jag här har framfört, herr talman, förefaller mig allvarlig nog från riksdagens synpunkt. Som herr Dahlén sade är det inte första gången en sådan här kritik har framförts. Jag kan erinra mig att en ledamot i den här kammaren påtalade precis samma problem i fjol.

Det heter, som herr Dahlén påpekade om budgetpropositioner, att de skall vara avgivna inom 70 dagar från riksdagens öppnande. Om jag inte räknat fel — den reservationen får jag kanske göra — så inträffade den 70:e dagen i lördags. Med tanke på den allmänna lördagsfrid som utbrutit över landet får man väl säga att om propositionen avlämnats i måndags så hade man hållit sig inom riksdagsordningens bestämmelser. Nu fick vi den, som jag sade, i onsdags. Naturligtvis kan någon här säga: Vad är det för någonting att protestera för att man får en sådan här sak två dagar för sent! Till den som säger det skulle jag vilja svara: Försök att komma en dag för sent med en växel till en bank, så kommer ni att få uppleva vad en protest är! Bestämmelserna är till för att efterlevas, och det förhåller sig verkligen så att riksdagsordningen är alldeles klar när det gäller budgetpropositionerna. Det heter om budgetpropositioner att de skall avlämnas inom dessa 70 dagar, och det är bara i det sällsynta fallet att det annars kan lända riket till allvarligt men som man kan överskrida denna: tidsgräns. Jag kan inte förstå att det skulle ha länt riket till allvarligt men om man inte blivit färdig med denna proposition nr 31 och av den anledningen hade sparat dess avlämnande. Men, herr talman, även om vi klagar: och tycker oss ha befogad anledning: att klaga och kanske till och med tycker oss kunna bevisa att propositionen: inte kommit inom laga tid, så kan ju riksdagen inte undandra sig att behandla den. Därför, herr talman, hem-. ställer jag att propositionen nr 31 remitteras till det utskott som skall hand-. lägga den.

Herr talman! De båda ärade talarna har målat i bjärta färger och gett en bild som såvitt jag förstår inte riktigt överensstämmer med de faktiska förhållanden som föreligger. Liksom förra: året och året dessförinnan vill jag säga herr Dahlén att regeringen även i år beklagar att så många propositioner avlämnats i nära anslutning till utgången av tiden för anslagspropositioners avlämnande. Men jag trodde att de debatter som vi haft i denna fråga under de senaste åren skulle ha gett en del upplysningar om bakgrunden till detta be-. klagliga förhållande. Jag trodde att det skulle ha framgått av dessa upplysningar att det varken beror på ond vilja från regeringens sida eller oförmåga att försöka i görligaste mån tillmötesgå riksdagens rimliga krav. Jag vill ändå i viss mån återupprepa de argument som jag anfört tidigare. Statsverkspropositionen i år liksom tidigare år upptar flera viktiga anslagseller organisationsfrågor. Härigenom har riksdagen redan vid vårsessionens. början fått en stor del av vårens arbetsmaterial. Emellertid leder detta och — vilket också framhållits tidigare — budgetar betet i övrigt till att arbetet med särpropositionerna måste flyttas något framåt i tiden, vilket i sin tur har den i och för sig beklagliga koncentrationen till följd.

Av dessa lämnades 13 i januari — samma antal som förra året — 9 i februari mot 16 förra året och 38 i mars mot 47 förra året. I förhållande till förra året har det inträtt en förbättring så till vida att antalet i mars avlämnade propositioner är färre. Det totala antalet hittills avlämnade propositioner är också något lägre än i fjol. Jag vill i detta sammanhang nämna att vissa lagpropositioner lämnats senare i år på grund av köbildning i lagrådet, vilket i sin tur beror på en större arbetsanhopning där. Beträffande herr Lidgards frågor och påpekanden vill jag framhålla att jag inte kan finna att regeringen har förfarit felaktigt och lämnat propositioner för sent. I det fall som han åberopade hade såvitt jag vet propositionen lämnats in den 21 mars, och den 24 mars är ju sista dagen enligt regeringsformen. En proposition blir offentlig i och med att den lämnas.

Vad kan man göra för att förbättra förhållandena? Vi har, som herr Dahlén nämnde, tagit intryck av de påpekanden riksdagen har gjort. Vi har undersökt förhållandena och på allt sätt för sökt få fram materialet så snabbt som möjligt. Jag tror att det är möjligt att åstadkomma vissa förbättringar, och det skall väl också ske. Men hur man än vänder och vrider på denna fråga blir det svårt att förhindra en viss anhopning av propositioner vid slutet av den tidsgräns som regeringsformen har fastställt. Det betyder naturligtvis en koncentration av arbetet under en kort tid för riksdagens ledamöter. Det är en olägenhet som följer av det tidsschema efter vilket vi arbetar.

Herr talman! Statsrådet Geijer beklagade det rådande läget, och det var ju bra att han kostade på sig att göra det. Jag hade kanske inte heller väntat mig något annat, det förutskickade jag i mitt första anförande. Statsrådet Geijer omtalade att regeringen hade tagit intryck av den kritik som har framförts i riksdagen över dessa oefterrättliga förhållanden. Den kurva jag visade kammarens ledamöter tyder dock inte på att intrycket har varit så starkt att det har blivit någon förbättring. Tvärtom är det bottenrekord i år. Vidare sade statsrådet Geijer att det tyvärr blir en anhopning av propositioner mot slutet av perioden, hur man än gör. Han sade att det har blivit någon förbättring i mars, ty då har regeringen inte lämnat så många propositioner. Jag kan på vår TV-skärm ge en annan bild, som vecka för vecka visar antalet avlämnade propositioner. Som kammarens ledamöter ser har vi den stora anhopningen — det uppåtgående strecket — under veckorna 9—11. Det är klart, statsrådet Geijer, att man inte kan uppvisa så många avlämnade propositioner i mars — och det tyckte statsrådet Geijer var en fördel — om de avlämnas ännu senare. Då blir det givetvis inte så många propositioner i mars. Det blir inte så många propositioner i april heller, om man väntar med att avlämna dem till i maj. Det är en enkel matematisk-statistisk sanning, som jag ber att få böja mig för, men därmed är inte hela problemet avklarat. Vi har en enorm anhopning av propositioner under några få veckor. Jag vill komplettera statsrådet Geijers uppgifter: till och med den 25 mars har 63 propositioner avlämnats till riksdagen. Men enligt regeringens egen förteckning är detta icke fullt 50 procent, ty enligt propositionsförteckningen kommer ytterligare 66 stycken att avlämnas. Under de veckor som återstår, och som vi redan nu har klart för oss kommer att bli verkligt arbetsfyllda, skall det avlämnas ännu fler propositioner än dem vi hittills fått. Statsrådet Geijer sade att han inte trodde att det skulle vara möjligt att åstadkomma någon väsentlig förbättring — det var det intryck man fick. Det är i så fall mycket beklagligt. Men någon liten förbättring skulle väl i alla fall kunna uppnås, om regeringen — jag utgår nu ifrån vad herr Lidgard sade — åtminstone hade samma iver att leverera propositioner till riksdagen som den har i fråga om att leverera material till tidningar, radio och TV. Det går väl ändå åt någon tid till att göra sammanfattningar av propositioner och sådant till pressen. Använde man den tiden till att försöka hjälpa upp den dåliga statistiken beträffande riksdagen, kanske det hade i varje fall en viss marginaleffekt. Jag vet från den kontakt jag har med pressmän att när de får bara en pressammanfattning reagerar de precis på samma sätt som vi gör här i riksdagen. De vill gärna ha grundmaterialet. Propositioner skall ju innehålla en sammanfattning av skäl för och emot, speciellt när det gäller nya reformer, och sådana är ju av största intresse. En hel del saker flyter naturligtvis mera smärtfritt igenom både i regering och riksdag. Skäl för och emot får man ju inte, om man bara får ett pressmeddelande om vad regeringen har beslutat. Jag förstår mycket väl de pressmän som säger att de är föga betjänta av ett sådant sammandrag. Nu hade utbildningsministern tydligen varit så mån om att få publicitet att han redan i förra veckan hade överlämnat — inte till riksdagen utan till pressen — den proposition som herr Lidgard talade om. Herr talman! Tydligen får vi med den nuvarande regeringen inte räkna med några andra förhållanden, och detta är ett utmärkt exempel på vanstyre.

Herr talman! Jag är inte helt säker, men jag tror att statsrådet Geijer och jag hyllar oss till samma lärofader när det gäller statsrätt, nämligen professor Robert Malmgren. I varje fall är det hans kommentar som vi använder i det dagliga arbetet här i riksdagen och på annat håll. Det kan vara skäl att gå till Malmgren och se vad han säger om detta speciella fall. Låt mig först ett ögonblick anknyta till data en gång till. Det är riktigt som statsrådet Geijer säger att propositionen inlämnades till kammarens kansli fredagen den 21 mars. Enligt Malmgren var detta emellertid inte ett avlämnande av proposition i den mening som riksdagsordningen «avser. Malmgren kommenterar grundlagsstadgandet på följande sätt: »Proposition anses emellertid ej hava avlämnats till kamrarna, förrän den där anmälts av talmännen.» Sådan anmälan skedde i går kl. 17.00. Då kan naturligtvis herr Geijer fråga: Varför anmälde kammarens talman inte propositionen tidigare? Men även på den punkten har Malmgren ett ord att ge oss på vägen, ty han konstaterar: »Anmälan plägar ej ske, förrän tryckt upplaga av propositionen utdelats i kamrarna.» Det utdelandet ägde rum i går kl. 16.35 — alltså efter 70-dagarsgränsen. Vi skall väl inte fördjupa oss i ytterligare diskussion om denna sak, men håller vi oss till Malmgren är det alldeles klart att denna gräns har överskridits. Sedan skulle jag vilja förtydliga mig en gång till och säga att det på fredagen fanns ett enda exemplar av propositionen här i första kammaren. Det enda exemplaret försökte jag att få låna från kammarens kansli, men det var ett sådant där fint exemplar som var undertecknat av Hans Majestät Konungen, så det vågade man inte anförtro mig. Jag gjorde då andra försök att få tag i exemplar, men vi vanliga riksdagsledamöter kunde inte få tag på något för att börja det arbete som var nödvändigt. Det är det som jag har reagerat mot i detta sammanhang. Herr talman! Trots allt skall denna proposition remitteras.

Herr talman! Den här familjeträtan skulle vi kunna fortsätta ganska länge.

Tendensen har ju varit att särskilt antalet enkla frågor ökar, och det hör också till bilden här. Jag menar, herr Dahlén, att man nog inte bara får ta till de riktigt stora orden här och tala om vanstyre eller bottenrekord, utan man får faktiskt se på hur verkligheten är. Det finns naturligtvis lösningar. Man kan anställa ännu fler tjänstemän i kanslihuset, men förslag härom brukar inte vara särskilt populära. En annan möjlighet finns också. Om riksdagen verkligen tar detta så allvarligt som det låter på herr Dahlén, skulle konsekvensen vara att regeringen i fortsättningen fick skjuta på avgörandet av viktiga frågor och vänta med propositioner till påföljande år samt begränsa sig till ett visst minimiantal. Men jag tror inte att det är den lösning som riksdagen skulle tycka vara den riktiga.

Herr talman! Herr statsrådet Geijer sade att man, om man skulle vara konsekvent, skulle skjuta på en del viktiga förslag till nästa år, och det ansåg han inte vara bra. Nej, jag tycker inte heller att det är bra om man måste skjuta på viktiga förslag. Men jag tycker inte heller att det är bra att riksdagens 1edamöter och riksdagens utskott får alldeles för litet tid att behandla dessa viktiga förslag. Det är min utgångspunkt. Det finns givetvis — det förstår jag mycket väl — en psykologisk benägenhet hos den som sitter i regeringsställning att säga: »Vi har nu gjort detta, och riksdagen får väl finna sig i att man får litet mindre tid, men vi tycker att dessa förslag skall fram.» Det är bara det att vi på den här sidan inte kan riktigt resonera på det sättet. Vi har olika synsätt. För oss är det nödvändigt att hålla på att riksdagen får tillräcklig tid att penetrera de förslag som framläggs — det är en grundläggande skillnad. Herr Geijer tyckte inte att vi i denna familjeträta, som han kallade det, skulle behöva ta till så stora ord. Jag skall inte ta till några ord som, skall vi säga, skapar någon personlig misstämning. Vi brukar kunna diskutera här i riksdagen utan att vi efteråt får personliga antieller sympatier. Men, herr Geijer, det var inte att ta till stora ord när jag talade om bottenrekord. Det var ett statistiskt konstaterande, ty det är här fråga om ett bottenrekord. Om det är stora ord eller ej, är ju en annan sak. Herr Geijer menar kanske att det kan bli ändå värre. Det är klart att jag då kan få svårt med ordvalet nästa år, men det är ju min sak.

Herr talman! Det kan kanske förefalla som om jag skulle känna mig litet pikerad över att statsrådet Geijer, när han talar om de »viktiga» sakerna, bara tar upp det som herr Dahlén har berört och slinker förbi min till synes lilla fråga. För mig framstår — det vill jag gärna ha sagt — efterlevnaden av grundlagarna som det viktiga i detta sammanhang. Jag hoppas att vi alla på denna punkt är alldeles överens. Jag reflekterade också över herr Geijers uttalande om familjeträtan och undrade vad det betydde. Goda vänner kan vi vara, men regeringsfamiljen vill jag inte tillhöra. Jag skall vidare be att få läsa ur riksdagsordningen en gång till, ty det hänger litet grand samman med det som herr Dahlén var inne på.

Herr talman! Detta bankoutskottets utlåtande som behandlar näringspolitiken ber jag att få uppehålla mig vid något. Det är väl ingen tillfällighet att den s.k. näringspolitiken tilldrar sig ett betydande intresse i den politiska debatten. Framåtskridandet i vårt sam hälle som helhet beror i hög grad på vilka förutsättningar vi bestämmer oss för att produktionslivet skall ha. Samtidigt påverkar näringspolitiken, definierad som alla de politiska åtgärder som berör de i produktionen sysselsatta, också fördelningen av de resultat som presteras samt inflytandet över produktionens inriktning. Självfallet måste vi, när vi diskuterar näringspolitikens innehåll, vara medvetna om de begränsningar som finnes, i varje fall på kortare sikt. Vi har en s.k. blandekonomi, och den tycks vi vara överens om att behålla, även om man från olika företrädare för socialdemokratin då och då hör att det väsentligaste är att staten övertar mer av produktionsmedlen. Naturligtvis frågar man sig då hur stabil den socialdemokratiska uppfattningen är. Samtidigt finns det ibland anledning att ställa frågan hur man motiverar ett ökat statligt företagande. Är det ideologiskt motiverat eller bygger det på några erfarenheter av att statliga företag är bättre än privata för de anställda eller för produktionen sett ur samhällets synpunkt? Det är naturligtvis fel att döma av enskilda exempel, vare sig de är hämtade från den statliga eller den privata sidan. Vi vet alla att misstag och mindre lyckade resultat står att finna på båda håll. Det måste därför vara viktigt att man från regeringshåll deklarerar en klarare uppfattning. Statsrådet Wickman försökte sig på det i den första eftervalsyran genom att ange en procentsats för statligt företagande, men det var kanske inte så lyckat. Vi har ofta från vårt håll deklarerat att vi anser att övervägande skäl talar för att den effektivaste drivfjädern till framsteg ligger i de enskilda människornas egen vilja att ta initiativ och ansvar. Därom tycks vi också i huvudsak vara ense med de flesta inom socialdemokratin. Annars skulle knappast en så helt dominerande andel av det svenska näringslivet drivas i privat regi, cirka 95 procent. Därefter har vi sagt att åtskilliga korrigerande medel måste byggas in i det ekonomiska «systemet, eftersom en marknadshushållning annars lätt leder till att den ekonomiskt överlägsne gynnas på de övrigas bekostnad. Därför mäste vi t.ex. satsa på en målmedveten jämlikhetspolitik, en rättvisare fördelning av produktionsresultatet. Det är också en illusion att tro att den enskilde konsumenten kan skaffa sig all den information som krävs för att få ett avgörande och rationellt grundat inflytande på produktionens inriktning. Det krävs således åtgärder till stöd för konsumenten. Konsumentens valfrihet begränsas också i realiteten av det faktum att företagen måste planera sin produktion så lång tid i förväg och dessutom vara säkra på att finna avsättning för produktionen att beslutet om produktionsinriktningen måste testas långt innan produkten finns tillgänglig för konsumenten. Samhället måste också föra en aktiv politik för att komma till rätta med begränsningar i konkurrensen. Detta är så uppenbart att det inte kräver någon exemplifiering att den perfekta marknaden aldrig existerat. På varje marknad finns större eller mindre begränsningar i konkurrensen. Här gäller det att bevaka konsumentens intresse mot företags fåtalsvälde. Detta är så mycket mer angeläget som effektivitetsgraden i produktionen ofta leder till ökad koncentration och ett fåtal företag. Det finns anledning att ägna marknadsutvecklingen en skärpt uppmärksamhet, både ur konsumentsynpunkt och ur en mera allmän samhällsekonomisk synpunkt, eftersom en långtgående koncentration på företagssidan med nödvändighet också leder till en stark koncentration av produktion till ett fåtal orter som förmår bära upp stora företag. Därför krävs det aktiva åtgärder från samhällets sida för att komma till rätta med koncentrationen av makt på ett fåtal händer. Av det Ang. näringspolitiken ta följer att vi inte heller kan acceptera ett statligt företagande som har som enda motiv att koncentrera makten till ett fåtal personer i regeringen eller departementen. Tyvärr har de statliga företagen hittills icke visat upp någon mera utvecklad företagsdemokrati. Därför är det angeläget att den igångsatta försöksverksamheten snarast leder till konkreta resultat i form av ökat inflytande och bättre insyn för de anställda i företagen, inte bara för ett antal centralt placerade personer som företrädare för finansiären, dvs. staten. Jag har nämnt några av de områden där samhället måste ingripa med korrigeringar av marknadshushållningen för att öka jämlikheten mellan olika inkomsttagare, för att motverka maktkoncentration såväl på den privata sidan som på den statliga och eftersträva en fördjupad demokrati inom företagen samt för att stärka konsumenternas ställning och inflytande och främja konkurrensen på marknaden. Till detta kommer också uppgiften att skapa sysselsättning åt alla. Därefter vill jag något återvända till de = förutsättningsskapande «åtgärder som samhället måste ha till uppgift att sköta i förhållande till näringslivet. Det är naturligtvis viktigt att man icke förleds till att utgå ifrån ett annat läge än det som existerar nämligen, som jag tidigare nämnde, att cirka 95 procent av samtliga företag i dag drivs i privat regi och resten av samhället. En av de grundläggande förutsättningarna för näringslivet är också den samarbetstradition som vi har på den svenska arbetsmarknaden och som är en av våra främsta produktionstillgångar. Den samarbetstraditionen måste vi självfallet slå vakt om och försöka föra vidare i den fördjupning av företagsdemokrati som jag tidigare nämnde. I och med att en så stor andel av företagen är privatägda låter de sig främst påverkas indirekt av samhällets åtgärder. De statliga företagen kan å andra sidan påverkas direkt i hela sin verksamhet. För de mera indirekt verkande åtgärderna krävs samordnat handlande, som innefattar alla de förutsättningsskapande åtgärder av vilka vi nämnt ett antal i motionerna. Kreditoch räntepolitiken är här väsentliga instrument. De måste i stor utsträckning ses i ett sammanhang, även om räntepolitiken också har en vidare uppgift, som påpekats i utskottets majoritetsutlåtande. Framför allt är det väsentligt att samhället förhåller sig neutralt i förhållande till olika företagstyper i sin kreditpolitik. Så är det icke i dag. De mindre företagen har inte alls samma möjligheter som de större har, t.ex. genom användningen av investeringsfonder. Det räcker med att exemplifiera med Volvos satsning nyligen och de möjligheter som investeringar av motsvarande sammanlagda omfattning kunde ha fått för många mindre företag, låt vara att en del underleverantörer indirekt berörs denna gång. Självfinansieringen har också stor betydelse för företagens konsolideringsmöjligheter och vilja att satsa på riskfyllda projekt. Det är givet att man här måste gå försiktigt fram, så att man inte får negativa konsekvenser ur jämlikhetspolitisk synpunkt, men samtidigt kan en alltför låg självfinansieringsgrad leda till arbetslöshet, och därmed drabbas ofta de som redan har det besvärligt och de som har minsta förutsättningarna att skaffa nytt arbete. Därmed förlorar man den fördelningspolitiska effekt man försökt vinna, och det är inte säkert att det leder till någon fördelningspolitisk nettovinst för de anställda. I detta sammanhang vill jag också ta upp skatteinstrumentet som även har en förutsättningsskapande funktion utöver att det skall tillföra statskassan resurser och medverka i fördelningspolitiken. Det sägs ibland att förslag som går ut på att lätta skatten för företagen, t.ex. borttagande av energiskatten, bara syftar till att gynna företagen. Det är en total missuppfattning, eftersom de kan utgöra en stimulans för produktionen som leder till ökade inkomster och sysselsättning för flera och därmed ökade skatteinkomster. Samtidigt ökar det utrymme som står till förfogande vid förhandlingar mellan företaget och dess anställda. Med de starkt organiserade löntagarorganisationer vi har i vårt land finns det goda förutsättningar att en sådan åtgärd kommer alla till godo. Skulle inte det lyckas, utan den större gemensamma kakan blir orättvist fördelad, är det naturligt att samhället använder skatteinstrumentet för att komma till rätta med den saken. Det är emellertid viktigt att man inte bara stannar vid ett dogmatiskt förkastande av förslag av den här karaktären, även om vi väl alla är medvetna om att det är svårt att på kort sikt få utrymme för sådana förslag ur statsfinansiell synpunkt. Möjligheterna att åstadkomma en rättvis fördelning som slutresultat borde det emellertid inte finnas anledning att tvista om. Lokaliseringsoch regionalpolitiken är andra viktiga instrument för att skapa ett ur hela samhällets synpunkt slagkraftigt näringsliv. Vi har från centerns sida under mycket lång tid krävt längre gående åtgärder än vad regeringen föreslagit, bland annat för att undvika de stora samhällsekonomiska förluster som blir följden av kapitalförstöring i avfolkningsbygderna och «ineffektiv överrörlighet i expansionsområdena, förutom de svårundvikliga miljöproblemen i dessa båda motpoler. Vi har bland de punkter, som vi har angett bör ingå i ett näringspolitiskt handlingsprogram, också tagit upp statens medverkan som företagare. Det finns goda skäl för ett statligt engagemang inom den mycket viktiga atomenergisektorn — därom är vi ense. även statliga företag bör ingå i en ramplanerad marknadsekonomi. Det kan moti veras av både lokaliseringspolitiska och sociala skäl, vilket också framhålls i motionerna. Statliga insatser kan även motiveras när det gäller mycket stora kapitalkrävande företag där privata icke ensamma kan klara uppgiften. Vad man framför allt saknar i dag är klara och preciserade motiveringar för de statliga insatser som är nödvändiga. Från vårt håll motsätter vi oss ett sådant statligt engagemang som endast tar sikte på att koncentrera makten hos ett fåtal personer i Kungl. Maj:ts kansli. Det är tyvärr svårt i dag att finna exempel på att ett statligt företagande lett till en decentralisering av makten. Det är riktigt när man från socialdemokratiskt håll säger att en näringspolitik som väljer nya vägar kommer att få konsekvenser först på lång sikt. Det talar för att man bör söka precisera de näringspolitiska riktlinjerna i enlighet med motionärernas krav. Det räcker inte med att endast i allmänna ordalag tala om att man syftar till att skapa trygghet i arbetet, nya sysselsättningar och ökat inflytande från de anställdas sida. Det gäller också att tala om hur det skall ske och om man syftar till att koncentrera det reella inflytandet till staten eller till de anställda eller kanske anser att man bäst balanserar maktkoncentrationen i näringslivets storföretag med en statlig maktkoncentration efter ett motsvarande mönster. Ja, frågetecknen är många, och det finns ingen anledning att här räkna upp fler. De instrument som skapats eller håller på att skapas för ett förverkligande av näringspolitiken, t.ex. investeringsbanken, utvecklingsbolaget, näringspolitiska rådet och det häromdagen presenterade förslaget till etableringsbolag, kräver bättre riktlinjer för en aktiv näringspolitik än den som regeringen hittills lyckats precisera för att få en effektiv och samordnad användning. Jag ber med detta, herr talman, att få

Herr talman! Samtliga centerpartiets representanter inom <:bankoutskottet hemställer i en reservation, som är fogad vid utskottets utlåtande nr 9, att Kungl. Maj:t skyndsamt måtte tillsätta en parlamentarisk utredning med uppdrag att utarbeta ett preciserat handlingsprogram för en aktiv näringspolitik. Herr Mattsson har nyss talat för denna reservation. Utskottets övriga ledamöter understryker i sin skrivning att det råder full enighet inom utskottet om att det är angeläget att samhället för en aktiv näringspolitik som skapar goda förutsättningar för produktiva insatser av företag inom skilda näringsgrenar och branscher och utav olika storlek och struktur. Vi är inom utskottsmajoriteten medvetna om att på flera av de områden som motionärerna berör ett mycket omfattande utredningsarbete pågår i särskilda kommittéer eller genom sakkunniga.

Utskottsmajoriteten anser att reservanternas önskemål är mycket väl tillgodosedda med de utredningar som redan pågår. Det torde även behöva påpekas att inom SHI-utredningens betänkande »Aktiv företagsutveckling» förordas en vidgad utredningsverksamhet rörande de mindre och medelstora företagen. Bankoutskottet föreslår också i sitt utlåtande nr 10, som nu ligger på kammarens bord, omedelbara åtgärder på detta område. Det torde även vara av värde erinra om det näringspolitiska råd som inrättades förra året för att bistå vid utformningen av den framtida näringspolitiken.

Med hänvisning till vad jag anfört, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Moderata samlingspartiets representanter i bankoutskottet har i ett särskilt yttrande till utlåtandet framhållit att vi för vår del nu endast tagit ställning till själva frågan om utredning eller icke. Därvidlag har vi enat oss med utskottets majoritet. Men vi har genom detta särskilda yttrande också velat påpeka att vi i många avseenden är ense med motionärerna rörande den framtida näringspolitiken. Vi har från vårt parti väckt ett antal motioner rörande näringspolitiken, som i ett senare sammanhang kommer att upptagas till prövning. I det sammanhanget, herr talman, kommer vi att från vårt parti redovisa vårt ställningstagande rörande den framtida näringspolitiken. Jag saknar därför anledning att i dag taga upp någon näringspolitisk debatt.

Herr talman! När utskottets talesman talar om alla de utredningar som nu finns, så förhåller det sig så att många av dem är på departementsnivå eller på andra sätt omöjliga för oppositionen att få insyn i. Men utskottet har också en mycket intressant skrivning på sid. 4 i sitt utlåtande. Majoriteten skriver där: »Att formulera mera övergripande näringspolitiska program synes vara en uppgift för regeringen och för de skilda politiska partierna.» Vi vet alla att oppositionspartierna av ekonomiska skäl inte har möjlighet att göra utredningar och framlägga preciserade förslag. Menar utskottet med denna skrivning att man vill ge oppositionspartierna ekonomiska möjligheter att få kanslier till sitt förfogande, så att de är jämbördiga med Kungl. Maj:ts regering, då vill jag hälsa ett sådant förslag med tillfredsställelse. Jag tror det vore nyttigt och nödvändigt för den politiska debatten. Då skulle man också få likvärdiga utredningar från oppositionen och från regeringen, vilka skulle kunna diskuteras och ställas mot varandra i den allmänna politiska debatten. Jag vill fråga utskottets talesman om man får tolka formuleringen i utlåtandet på så sätt.
Herr talman! Det torde vara herr Mattsson bekant att det utgår partistöd till samtliga partier. Därigenom har herr Mattsson möjlighet att få hjälp med de utredningar som han anser vara nödvändiga. Det är dessutom angeläget påpeka att vi inom utskottet haft en mycket noggrann föredragning från vårt sekretariat, där det för oppositionen funnits möjligheter att framställa frågor och få dem besvarade. Det är märkligt — som jag även påpekade i mitt första anförande — att i detta utlåtande är det endast centerpartiet som står bakom reservationen. Vi hörde av herr Strandberg att man från moderata samlingspartiet inte har anledning att lägga fram någon reservation med hänsyn till de utredningar som redan finns. Inte heller folkpartiet har stött centerpartiets reservation på denna punkt.

Herr talman! Herr Sundins och herr Johan Olssons motion i denna kammare angående näringspolitiken berör flera mycket centrala frågor. En aktiv näringspolitik syftar till att på olika sätt underlätta företagsverksamheten i vårt land för att därigenom ge möjligheter till en snabbare expansion. Detta gynnar framför allt sysselsättningen och förbilligar produktionen och därmed också kostnaderna för konsumenterna. Folkpartiet kan helt instämma i detta syfte. Vi är i allt väsentligt ense med centerpartiet om riktlinjerna för näringspolitiken i vårt land. Det framgår ju också av de gemensamma mittenpartimotioner som lämnats även i år samt av flera folkpartimotioner med samma syfte som centerpartimotionen. Den nu aktuella motionen behandlar en lång rad olika spörsmål inom näringspolitiken. Man har tagit upp inte mindre än 16 punkter, av vilka många har en central betydelse i näringspolitiken och har en stor räckvidd. Att föra samman alla dessa problem i en parlamentarisk arbetsgrupp skulle innebära att arbetsgruppen fick ett mångårigt utredningsarbete. Flera av punkterna är också redan föremål för utredning. Vi anser att det föreligger risk för att en så vittsyftande utredning kan försena frågornas slutliga lösning. Folkpartiet föredrar därför att ta upp sakfrågorna var för sig. Herr talman! Eftersom jag varit med om att lämna ett särskilt yttrande har jag inget yrkande.

Herr talman! Jag tillhör motionärerna och vill med anledning därav säga några ord. Vi har i vår motion föreslagit att riksdagen skulle uttala sig för vissa grunder för en aktiv näringspolitik och att en parlamentarisk utredning får utarbeta ett preciserat handlingsprogram för en sådan aktiv näringspolitik. Utskottet säger sig av formella skäl inte ha kunnat sakbehandla den första punkten om att riksdagen skulle göra ett näringspolitiskt uttalande. Jag vet inte vad som ligger bakom den bedömningen, men för mig förefaller det ganska underligt att riksdagen inte skulle ha möjlighet och befogenhet att dra upp vissa riktlinjer på detta område som ju är av central betydelse. Jag kan erinra om att riksdagen vid flera tillfällen har antagit riktlinjer för sin politik, t.ex. i fråga om jordbrukspolitiken, arbetsmarknadspolitiken, lokaliseringspolitiken etc. Jag tror att näringspolitiken är ett område som kräver en central översiktlig bedömning, där man drar upp riktlinjerna för hur riksdagen skall driva den aktiva näringspolitik som man talar om. Vi har med vår motion även velat stimulera till en allmän debatt kring näringspolitiken. Vi menar att det är angeläget att man verkligen försöker göra klart för sig vad man avser med en aktiv näringspolitik. Socialdemokratin har där inte lagt fram något klart alternativ. Man talar ständigt om en ny näringspolitik. Därmed konstaterar man, tycker jag, att den näringspolitik som man från socialdemokraternas sida nu fört under tre decennier inte varit bra. Man säger t.ex. att man vill driva på samhällets övertagande av näringslivet på olika områden. Det var ju ganska betecknande att man efter valet sade att man siktade på att kanske en fjärdedel av det enskilda näringslivet inom kort skulle vara sam hällskontrollerat. Senare dämpar man emellertid ner dessa tongångar och säger att man helt visst vill ha kvar blandekonomin och samarbeta med det privata näringslivet. Vi har ju också exempel på att socialdemokraterna därvidlag i många stycken har varit ganska välvilligt inställda på vissa punkter. I det utlåtande som kommer härnäst på föredragningslistan har utskottet kunnat ena sig om att bifalla en rad motioner om att tillsätta en utredning som skall kartlägga de mindre och medelstora företagens problem. Man har alltså anledning att fråga sig vilka riktlinjerna för socialdemokraternas näringspolitik egenligen är. Jag kan som exempel ta regeringens förslag om investeringsbanken. Det förslaget kom plötsligt och var ganska dåligt genomarbetat. Det ändrades också inom kort. Jag måste säga att ett sådant handlande inte kan vara något exempel på en god aktiv näringspolitik. Det invänds nu att de frågor som motionärerna vill ha utredda redan är under utredning, men som herr Mattsson säger sker ju dessa utredningar i stor utsträckning inom regeringens kansli. Det är på oppositionens sida helt omöjligt att använda partistöd i dessa sammanhang för att göra några parallellutredningar. Man har också åberopat det näringspolitiska rådet. Skulle inte en sådan utredning som reservanterna föreslår kunna vara ett komplement till det näringspolitiska rådet? Rådet har ju experter. I samarbete med den parlamentariska arbetsgruppen kunde man då dra upp riktlinjer för näringspolitiken, så att vi inte blir överraskade av regeringens utspel på olika områden, utspel som dessutom ofta är dåligt underbyggda. Det skulle i hög grad tjäna näringspolitiken om vi finge till stånd en översiktlig sammanfattande utredning som kunde gripa sig an med dessa problem och försöka skapa ett närings politiskt handlingsprogram som riksdagen sedan i stort kunde följa. Jag ber, herr talman, att med dessa ord få yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Det förvånar mig att herr Olsson inte har satt sig in i det näringspolitiska program som socialdemokraterna presenterat och som vi under de senaste åren så tydligt och klart arbetat efter. Vi lever dessutom i dag inte i ett statiskt samhälle utan i ett expanderande samhälle, som måste anpassa sina insatser alltefter utvecklingen. På det näringspolitiska området, som herr Olsson här talar om, har vi faktiskt genom de utredningar som redan presenterats ganska klart för oss hur man i ett expanderande samhälle skall arbeta för att uppnå det bästa resultatet. Till herr Mattsson vill jag endast stillsamt säga att det inte var måttliga begär som han hade när det gäller kansli. Det är bra högststrävande planer om hans parti skulle ha samma utrustning som Kungl. Maj:ts kansli.

Herr talman! Jag har tagit del av socialdemokratins näringspolitiska program, men jag kan inte säga att det är en klar riktlinje och ett entydigt program. Spännvidden mellan yttrandena från olika ledande socialdemokrater är så stor att det är omöjligt att veta vad vi har att vänta oss. Som exempel kan vi ta den senaste debatten, där herr Sträng har gett en ganska moderat tolkning av vad näringspolitiken innebär. Å andra sidan finns det långtsyftande socialiseringsmotioner från inflytelserika kretsar inom socialdemokratiska partiet. Jag tror att det skulle befrämja den näringspolitiska debatten om vi finge till stånd en utredning som försökte sammanföra de olika ståndpunkterna. Det finns ju också andra partier som har näringspolitiska program. Det skulle vara nyttigt om dessa ståndpunkter finge nötas mot varandra i en utredning. Då kunde man kanske nå bättre enighet om en näringspolitik som vore till gagn för utveckling och standardhöjning.
Herr talman! De synpunkter som herr Olsson framförde visar att det är högt i tak inom det socialdemokratiska partiet. Vi har möjlighet att redovisa personliga synpunkter i olika frågor, men det är det slutliga resultatet som är det väsentliga. Så har vi också handlat vad det gäller näringspolitiken.

Herr talman! I samband med behandlingen av denna punkt har moderata samlingspartiet i motioner ifrågasatt huruvida inte de medel som riksdagen anvisar till industridepartementet i viss mån skulle komma att användas för sådana ändamål som egentligen borde belasta de statliga företagens driftkostnader. Härigenom skulle, menar man, de statliga företagen få ett bättre konkurrensläge än de privata företagen. Vi har från centerpartiet inte ansett det vara erforderligt vare sig med en reservation eller ett särskilt yttrande. Anledningen är att vi funnit det självklart och ställt utom all diskussion att här begärda anslag icke skall användas för ändamål som ligger inom de statliga företagens normala uppgifter och åta ganden och som kan betraktas som driftkostnader. Om industridepartementet t.ex. skulle utföra marknadsundersökningar för ett eller flera statliga företag bör självfallet kostnaderna härför debiteras vederbörande företag. Vi förutsätter alltså att statliga företag med t.ex. tillverkningsindustri och liknande i konkurrens med enskilda företag skall behandlas på exakt samma sätt som dessa, så att inte en missriktad konkurrenssituation uppstår.

De ökade kostnaderna bör alltså betraktas som kostnader, vilka även kommer det enskilda näringslivet till godo i samma omfattning som de statliga företagen. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Man har kanske litet svårt att förstå varför denna fråga aktualiseras nu, då vad som har skett endast är en omorganisation av aktiviteter som tidigare förekommit inom finansdepartementet och även på andra håll inom statsförsvaltningen och som nu har samordnats inom industridepartementet. En väsentlig del av de tjänsteprestationer som berörs i motionerna torde, såsom utskottet framhåller, vara sådana uppgifter som staten i egenskap av ägare till företagen har att fullgöra. Beträffande omorganisationen av den statliga företagsamheten så är den inte avslutad. Vi fick i tisdags aviserad en proposition om ett statligt förvaltningsbolag, som man har anledning räkna med kommer att överta en väsentlig del av de arbetsuppgifter som i dag åvilar industridepartementet. Att under sådana omständigheter i dag, fatta ett beslut som skulle binda riksdagen för framtiden torde inte vara riktigt. Med dessa synpunkter ber jag, herr talman, att få yrka bifall till statsutskottets hemställan.

Herr talman! För ungefär ett år sedan hade vi en ganska ingående diskussion i anslutning till att styrelsen för teknisk utveckling inrättades. Det rådde olika meningar, inte om att styrelsen skulle inrättas och inte heller om att den behövde förstärkta resurser men om formerna för dess arbete. Vi var alltså överens om det stora behovet av en ökad satsning på den tekniska forskningen. Vi var också överens om att staten har en betydande del av ansvaret för denna forskning. Den anslagsökning som då begärdes rörde sig om ungefär 20 miljoner kronor. Jag tror att jag i den diskussionen sade att det i och för sig inte var någon större höjning av anslaget med tanke på den totala satsning som görs på det tekniska forsk ningsoch utvecklingsarbetet här i landet. Enbart näringslivet satsar i runda tal 800 miljoner kronor. Men som en första del i en växande statlig insats på det här området kunde beloppet godtas. När man ser det förslag som departementschefen har lagt fram i år, förefaller det vid första anblicken som om det även i år rör sig om en ökning i ungefär samma storlek. Ser man emellertid litet närmare på förslaget, kan man konstatera att av de föreslagna 19 miljonerna är drygt 6 ren löneomräkning, och därtill överförs atomenergianslagsfördelningen till styrelsen för teknisk utveckling. Realiter innebär detta antingen en avsevärd nedskärning för Studsviks räkning eller också innebär det en direkt nedprutning av det anslag som styrelsen faktiskt har i år. Då det senare alternativet är det mest realistiska, innebär det för styrelsen en utomordentligt besvärlig situation. Det framgår naturligtvis också av utskottsutlåtandet att avdelningen känner sig djupt bekymrad för den här situationen. I utskottets utlåtande heter det att det givetvis är angeläget »att styrelsen i fortsättningen tilldelas tillräckliga resurser för att på ett adekvat sätt kunna fullgöra de väsentliga uppgifter som åvilar den». Jag uppfattar detta icke som ett misstroendevotum men i varje fall som ett klart medgivande av att utskottet inte finner det föreslagna anslagsbeloppet tillfredsställande. Fröken Stenberg och jag har väckt en motion i vilken vi har föreslagit att styrelsen skulle få det anslag som den själv äskat. Emellertid har vi inte fogat någon reservation till utlåtandet i det stycket. Vad beträffar medelsanvisningen är utskottet sålunda enhälligt. Jag avser inte, herr talman, att ställa något speciellt yrkande, utan jag vill i stället rikta ett par frågor till statsrådet Wickman med anledning av att man har hanterat detta anslagsäskande på ett som jag kanske får säga uppseendeväckande sätt. För det första vill jag fråga: Skall departementschefens förslag uppfattas som den policy som man avser att bedriva gentemot styrelsen för teknisk utveckling? För det andra vill jag fråga om IN FOR.

Jag vill också ställa en tredje fråga: Hur ser statsrådet Wickman på behovet av att göra väsentligt ökade insatser? Jag ställer denna fråga därför att den trånga sektorn som vi haft tidigare på det tekniska forskningsområdet, nämligen kvalificerad personal, inte tycks vara någon flaskhals längre. Vi har nu här i landet en relativt hygglig tillgång på tekniskt kunnig kvalificerad personal. Med de utbyggnadsbeslut som riksdagen fattat när det gäller framför allt de tekniska högskolorna finns det alltså möjlighet att utnyttja denna kvalificerade arbetskraft på ett verkligt adekvat sätt. En betydelsefull väg i det sammanhanget är att utnyttja den i forskningsoch utvecklingsarbete.

Herr talman! Frågan om ett fristående institut för beställningsforskning och forskningsförmedling behandlades vid vårriksdagen 1968 i samband med beslutet om inrättande av styrelsen för teknisk forskning. Utskottet avstyrkte då detta förslag under motivering att forskningsförmedling var att betrakta som en integrerad del av styrelsens uppgift. Utskottet ansåg att frågan om beställningsforskning borde anstå till dess erfarenhet vunnits av styrelsens Den nya styrelsen trädde i funktion den 1 juli förra året och har alltså verkat i knappt nio månader. Under denna korta tid — inte ens ett helt verksamhetsår — har man självfallet inte hunnit vinna några erfarenheter av organisationen. Av denna anledning och då i övrigt inte framkommit några nya synpunkter har utskottet avstyrkt motionsyrkandet. Herr Wallmarks anförande vände sig inte mot utskottets skrivning utan innebar till största delen att han ställde frågor till statsrådet. I anslutning därtill vill jag — utöver de synpunkter angående utskottsbehandlingen som herr Nyman anförde — framhålla att vid be Gömningen av anslagen inom detta område utskottet också hade med i bilden de resurser som kan ställas till förfogande dels från INFOR, dels från Malmfonden. Detta kanske har en viss betydelse när det gäller att bedöma förutsättningarna på hela fältet. Vi tror därför inte att det av resursskäl skall bli nödvändigt att minska takten. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till statsutskottets hemställan.